Herr ålderspresident! Jag ställde frågan till näringsminister Mikael Damberg. Varför det, sjöfartsfrågor och maritima frågor brukar väl ändå landa inom infrastrukturområdet? Men det som jag vill trycka på är den blå tillväxten, att man ska se maritima näringar som näringar och inte bara som transportslag och verksamheter som råkar vara i anknytning till vatten.I den maritima sektorn finns det stor potential för flera och växande företag och nya jobb. Därför behöver Sverige en maritim strategi med fokus på jobb och nya affärsmöjligheter i hela landet. En förutsättning för blå tillväxt är att de aktuella branscherna utvecklas på ett hållbart sätt så att hav, floder och sjöar inte äventyras som resurs. Det handlar om att utveckla branscher som är starkt kopplade till bland annat sjöfartsnäringen. Men det handlar också om andra näringar som besöksnäring, hälsa och rekreation, marin livsmedelsproduktion och energisektorn.Det behövs en maritim strategi för Sverige. Och det satte alliansregeringen i verket 2013. Först presenterades en handlingsplan för sjöfarten av dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Men det var en handlingsplan för enbart sjöfarten. Därmed såg man att det skulle behövas ett bredare grepp. Med den här interpellationen vill jag tydliggöra och sätta fokus på att den maritima strategin ska se på möjligheter för att göra affärer och därmed jobbskapande tillväxt i Sverige. Det är bra att det finns en samordning mellan olika sektorer för att synliggöra och bygga vidare på de styrkorna.Herr ålderspresident! Jag skulle vilja fråga infrastrukturministern vad som skiljer nuvarande regerings ansats med den maritima strategin från den tidigare regeringens. Är det samma inriktning, eller har man gjort några nya anslag?
Herr ålderspresident! Det finns mycket som alliansregeringen gjorde som jag tycker ganska illa om och där jag har en helt annan uppfattning. Men det här är ett område där jag tror att vi har en stor samsyn. Den maritima strategin som den tidigare regeringen - sjösatte ska man kanske inte säga i det här sammanhanget - startade upp var ett bra initiativ. Den satte ljus på att det finns konfliktytor mellan olika näringars utveckling på området men också möjligheter till synergier. Att samla de olika ingångarna i en och samma strategi tycker jag var klokt. Det är skälet till att vi inte har gjort några förändringar i arbetet. Det pågår som planerat, och ett antal åtgärder kommer att presenteras under våren.Att det inte har pratats mycket om den maritima strategin handlar nog snarast om att den är inne i ett skede av ganska intensivt och mer internt arbete. Men jag kan lova Hans Rothenberg att den kommer att låta tala om sig när den börjar ta lite mer fast form under våren och sommaren.Det här är områden som har förutsättningar för att bidra till miljökvalitetsmål och klimatmål genom att man lägger stort fokus även på hållbarhetsperspektivet. Men de kan också bidra till nya arbetstillfällen. Det finns även förutsättningar för att fler människor ska kunna ta del av den fantastiska miljön vid vårt hav och våra sjöar och vattendrag.Vi ser positivt på att utveckla besöksnäring, turism, olika typer av livsmedelsgrenar och annat som har anknytning till den maritima sektorn utöver själva sjöfarten.

Herr ålderspresident! Jag vill tacka ministern för svaret. Det lät riktigt bra. Alliansregeringen lämnade alltså ifrån sig något som det går att bygga vidare på. Det hoppas jag att regeringen förvaltar.Jag tog upp den maritima näringen i riksdagens näringsdebatt i onsdags just för att belysa vikten av att sätta fokus på att det inte bara handlar om transportslag; det är inte bara funktionalitet. Det är något som Sverige med kanske Europas längsta kust och många inre vattenvägar har ansvar för att också kunna göra till blomstrande näringar.Det finns ändå vissa luckor i det här. Jag märker att det är svårt att hitta det här angreppssättet i politiken, att se sjöfarten och det maritima som en näring. Det blev inte heller några repliker i debatten i onsdags. Det här landar nämligen utanför den traditionella näringspolitiken.I kombination med att kunna utveckla framgångsrik maritim näring finns det en annan ingrediens. Det är tonnageskatten. Det är anledningen till att jag vill väva in den i sammanhanget. Införandet av tonnageskatt, eller en blå skatt som de tre parterna nu har kallat den, kommer också att vara avgörande för hur de maritima näringarna kommer att kunna utvecklas.Jag har tidigare, givetvis bara via medierna, fått ta del av att infrastrukturministern har varit lite tveksam till huruvida den skulle kunna införas. Vi kommer kanske att återkomma till det i en annan interpellationsdebatt i nästa vecka. Men jag vill sätta in det i sammanhanget eftersom det är mycket som beror av vartannat. Det är villkoren för den svenska sjöfarten och att de maritima näringarna ska ses som näringar.Så här långt, även om det inte är mitt sista inlägg, får jag säga att det var ett ganska bra svar. Jag är tillfreds med detta och hoppas att regeringen kommer att presentera en strategi som man känner igen från de ansatser som alliansregeringen gjorde. Sedan får vi väl ta del av svallvågorna i efterhand.
Herr ålderspresident! Jag skulle vilja fylla på lite. En av de verkliga styrkorna med det valda arbetssättet för den maritima strategin är att det inte bara är regeringen, departementet, som tar fram en strategi för de här näringarna med syfte att stärka ekonomin för de maritima näringarna och även hållbarheten. Man har också aktiv och nära kontakt med branscher och andra som är direkt berörda av frågorna.Under resans gång har man haft återkommande seminarier, hearingar och återkoppling för att hela tiden stämma av att de förslag som man så småningom kommer att komma fram till är väl förankrade i näringen. Jag tror att det är en förutsättning för att det ska kunna bli en god slutprodukt.Jag skulle nog ändå vilja säga att det här området kanske inte är det som är allra mest förknippat med stora ideologiska skillnader. Att stärka en bransch genom att arbeta med olika typer av strategier är ju ett gammalt beprövat socialdemokratiskt knep, skulle man kunna säga.

Herr ålderspresident! Jag får säga att jag är nöjd med vad ministern säger här. Ansatsen till den maritima strategin lämnade alliansregeringen över till nuvarande regering, och arbetssättet påminner en hel del om hur alliansregeringen tog fram innovationsstrategin under den förra mandatperioden.